Fru talman! Jonas Andersson i Linghem har ställt frågor till mig om mitt besök i Stockholms moské i mars och vilka åtgärder jag avser att vidta mot islamism. Låt mig börja med att anknyta till det jag sa i interpellationsdebatten den 8 april 2022 med Jonas Andersson. Stockholms moské ingår i det statsbidragsberättigade trossamfundet Förenade Islamiska Föreningar i Sverige . Alla statsbidragsberättigade trossamfund ska följa de regler som finns i lagen om stöd till trossamfund. Regeringen har inte fått indikationer på att Fifs bryter mot de regler som gäller för statsbidraget. I min roll som kulturminister ingår det att besöka olika verksamheter för att bilda mig en uppfattning om vilka utmaningar som olika sektorer har. Jag har, som jag nämnde i vår förra debatt, träffat företrädare för judar, buddister, kristna och muslimer för att höra vilka möjligheter de har att utöva sin religion i Sverige och vilka utmaningar som de ser. Det är inte alltid så att vi är överens, men det är viktigt för mig att lyssna. Jag tror man blir en bättre politiker av att lyssna och att föra en dialog även med dem där man tycker olika. Stockholms moské har ett välfungerande samarbete med Polismyndigheten. Jag förutsätter att om moskén och dess företrädare skulle vara ett nav för den våldsbejakandet islamismen i Sverige så skulle Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ha vidtagit åtgärder. Det vet vi har hänt vid andra moskéer i Sverige, och jag har stor tilltro till rättsväsendets myndigheter.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka kulturministern för svaret på interpellationen här i dag. Det var i och för sig ett kortfattat svar på de frågor som jag ställde. Vissa frågor undvek ministern dessvärre att svara på. Min fråga om vilka politiska frågor som avhandlades under besöket i Stockholms moské fick jag till exempel inget svar alls på. Det verkar också som att ministern i sitt interpellationssvar har missat vad jag frågat om i interpellationen. Jag kan börja med att säga att jag inte i min interpellation har påstått att Stockholms moské är ett nav för våldsbejakande islamism, även om jag heller inte kan utesluta det. Däremot har jag påstått att moskén har koppling till annan islamism och då mer specifikt till det islamistiska nätverket Muslimska brödraskapet. Islamism är alltid ett problem, inte bara när den är våldsbejakande. Jag hoppas verkligen att även kulturministern håller med om det. Det finns sammanslutningar och personer i Sverige som på den parlamentariska vägen vill införa islamisk särlagstiftning och liknande. Det ser vi inte minst i det nya Partiet Nyans som har fått viss medial uppmärksamhet på sistone. Det kan handla om att man vill driva egna skolor och egna vårdinrättningar och ha olika typer av särlagstiftning. Vi ser nu hur det ropas på inskränkt yttrandefrihet, blasfemilagar och förbud mot koranbrännande efter påskhelgens korankravaller. Med islamism är det inte bara metoderna som är problemet, utan det är också slutmålet som man vill uppnå. Fru talman! Kulturministern var nyligen på ett studiebesök i Stockholms moské. Jag finner det heller inte märkligt att man som ansvarig minister har dialog med trossamfund av olika inriktning eller träffar olika delar av civilsamhället. Det är helt rimligt, rent generellt. Men självklart spelar det roll vilka samfund och vilka organisationer som man samverkar med och som man legitimerar. Stockholms moské har länge pekats ut för att vara kopplat just till det islamistiska nätverket Muslimska brödraskapet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har beställt flera rapporter där just Stockholms moské pekas ut för de kopplingarna. En sådan rapport går under namnet Muslimska Brödraskapet i Sverige . Den är från 2016. Jag tänker citera lite ur den. "Stockholms moské vid Björns trädgård är i dag den mest kända MB institutionen i Sverige. Kanske kan den betraktas som ett huvudkontor för rörelsen. Här huserar en mängd olika organisationer som är knutna till MB. Genom åren har aktivisterna i moskén lyckats bygga upp en "myndighetsstatus" där de konsulteras i frågor som rör islam och muslimer allmänhet." Det finns också en annan rapport som har beställts och finansierats av MSB som lyfter fram problematiken med Stockholms moské. Det gäller rapporten Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext: ideologisk kontinuitet eller förändring? Där skriver man om bland annat en person vid namn Mahmoud Aldebe som en person som har koppling till Muslimska brödraskapet genom Stockholms moské. Han är en tidigare centerpartistisk riksdagskandidat som gjort sig känd för väldigt raka påståenden i offentligheten om att införa islamisk särlagstiftning. Det jag tänker nu är: Ser ministern något problem med att man är med och legitimerar och samverkar med moskéer som i rapporter beställda av svenska myndigheter pekas ut för att ha den här typen av kopplingar? Litar inte ministern på svenska myndigheter och de rapporter som man har beställt i det här fallet? Eller var det så att ministern inte hade koll på kopplingarna helt enkelt?
Fru talman! Jag tänker börja med att svara på det som Jonas Andersson avslutade med att fråga: om jag inte hade koll på utredningarna eller om jag kanske inte tog det till mig. Där vill jag vara väldigt tydlig. Jag tänker också upprepa det jag sa inledningsvis. Stockholms moské ingår i det statsbidragsberättigade trossamfundet Fifs. Såvitt jag vet har inte regeringen fått signaler om att Fifs agerar i strid mot detta regelverk. Det måste vara det grundläggande när jag på lika sätt träffar olika trossamfund. Jag kan också konstatera att jag inte är den första ministern som har besökt Stockholms moské. Det har Fredrik Reinfeldt, Göran Hägglund, Gustav Fridolin och min företrädare Alice Bah Kuhnke gjort. Listan kan göras lång. Varken dessa personer eller jag har besökt moskén för att förhandla politik med Muslimska brödraskapet. Det kanske svarar på ledamotens fråga om vad vi pratade om. Det var absolut ett vanligt möte så som man har med trossamfund för att höra och lyssna om deras möjligheter och svårigheter. Jag har inte besökt moskén för någonting annat än det, även om Jonas Andersson verkar tro detta. För mig som kulturminister är demokratifrågan närvarande i alla beslut jag fattar. Mitt arbete utgår från en grundmurad uppfattning om människans frihet att vara sig själv, leva som hon vill, tro på vad hon vill och älska vem hon vill. Jag vill också vara väldigt tydlig mot Jonas Andersson. I Sverige råder religionsfrihet. Det står varje medborgare fritt att tillhöra trossamfund eller avstå från den rätten som hon behagar. Det är en mänsklig rättighet som jag kommer att försvara till mitt sista andetag. Att medvetet blanda ihop korten för att försöka sätta en bild av att religiösa per automatik är extremister är inte annat än skamligt. Socialdemokratins idé om jämlikhet och jämställdhet står i skarp motsättning till islamismens idé om ett samhälle styrt av religiösa regler, något som Jonas Andersson inte verkar tro. När det gäller skolor tog Jonas Andersson också upp skolor som drivs av islamister. Det vill jag också fånga upp och vara väldigt tydlig med. Vi socialdemokrater har länge velat reglera de religiösa friskolorna. Nyligen har regeringen remitterat ett förslag om ett etableringsstopp för konfessionella skolor. Vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolorna.
Fru talman! Jag får börja med att tacka kulturministern för svaret. Kulturministern nämnde inledningsvis att hon inte är den första regeringsmedlemmen som besöker den här moskén som har koppling till islamister. Det gör faktiskt inte någonting bättre, Jeanette Gustafsdotter, utan det gör det bara värre. Två fel gör inte ett rätt, som man brukar säga. Låt mig också kommentera det där om vad som är skamligt. Det är inte jag som blandar bort korten här, utan kulturministern har faktiskt varit i moskén som har de här kopplingarna. Det som är skamligt är givetvis att regeringsföreträdare håller sig med det här och legitimerar den här typen av ideologiska inriktningar. Man legitimerar islamism, och det är det som är problemet. Det är viktigt att klargöra vilka frågor som har diskuterats. Ministern har sagt här tidigare att det bara var ett helt vanligt möte och så vidare, som att det vore vilket möte som helst. Men det har uppmärksammats en del på sociala medier, och moskén själv har skrivit om mötet. De har till exempel tagit upp att man har pratat om mediedrev mot muslimska organisationer och omhändertagande av barn med mera. Det är sådant man kan läsa om. Moskén har en Facebooksida där de skriver både på svenska och på arabiska om besöket, och det är lite olika information beroende på om man läser den svenska eller den arabiska texten. I den arabiska delen framgår just det här med omhändertagande av barn, men det gör det inte i den svenska. Med anledning av den desinformationskampanj som vi har sett riktad mot Sverige från islamistiska krafter gällande socialtjänsten - vilket det onekligen låter som att man har pratat om i någon mening - är det självklart viktigt att vi får reda på vad som faktiskt har sagts om detta. Jag utgår trots allt i det här fallet från att moskén ändå inte har hittat på att man skulle ha pratat om detta tillsammans med kulturministern. När vi nu har sett de mycket våldsamma och obehagliga korankravaller som har drabbat många av våra svenska städer, inklusive området Skäggetorp i Linköpings kommun, där jag är bosatt, är det viktigare än någonsin att vi verkligen ser till att vi inte legitimerar de islamistiska krafterna. Det gäller även de rop på att vi ska införa olika typer av islamistiska blasfemilagar som har haglat efteråt. Jag skulle vilja veta om det stämmer att kulturministern tillsammans med moskén har diskuterat mediedrev mot muslimska organisationer och omhändertagande av barn. Det är givetvis av intresse att veta om man har pratat om desinformationskampanjen tillsammans med en islamistkopplad moské. Jag vill också fråga om ministern verkligen tycker att det är lämpligt att diskutera den här typen av frågor med islamistkopplade moskéer.
Fru talman! Att jag legitimerar extremism, som Jonas Andersson säger, vill jag börja med att bemöta. Det är en direkt lögn. Regeringen är och har varit tydlig i all kritik mot all form av extremism. Våldsbejakande islamism är ett problem, och regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att komma åt denna. Jag tänkte återkomma till dem väldigt snart, men med risk för att jag annars kan uppfattas som otydlig när det gäller mina svar vill jag ändå koppla tillbaka till den fråga som Jonas Andersson ställde: Har vi diskuterat det ena eller det andra? Han hänvisar till en Facebooksida. Som Jonas Andersson vet finns det risk för att andra inte håller sig till vad som faktiskt är sanningen i det de skriver. Nej, vi har inte diskuterat det som Jonas Andersson pekar på. Nästa gång uppmanar jag dig att besöka moskén och prata med dem på plats för att se vad som är sagt och vad som inte är sagt. Jag ser det som ytterst allvarligt att man pekar på att politikers besök är någonting som gör att det hela blir allvarligare, det vill säga att olika politiker har uppsökt ett trossamfund för att lyssna på möjligheter och svårigheter för just det trossamfundet, precis som när man träffar andra trossamfund. Att folkvalda politiker gör studiebesök tycker jag är någonting som bara stärker vår demokrati, och ingenting annat. Då lyssnar man också på medborgarna. Jag uppmuntrar också Jonas Andersson att göra det. Jag vill dock ta tillfället i akt att berätta vad vi har gjort så att vi inte blir beskyllda för att stödja extremism. För jag vill än en gång vara tydlig med detta: Det gör inte regeringen, och det gör inte Socialdemokraterna. År 2017 gav regeringen bland annat Brå i uppdrag att inrätta ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism, CVE. Det inrättades den 1 januari 2018. Regeringen har fem fokusområden för sitt förebyggande arbete. CVE är det första och det viktigaste av dessa. Det krävs nationell samordning för att både kunna stödja kommunerna och stödja och samordna alla aktörer som behöver vara på samma bana för att vi ska kunna pressa tillbaka alla former av våldsbejakande extremism. Det är ett omfattande arbete som jag är stolt över. När jag ändå håller på att säga vad vi har gjort: Som Jonas Andersson vet har det tagits fram en utredning, och det pågår arbete med en proposition just nu för att komma åt eventuella felaktiga stöd som delas ut till trossamfund eller delar av civilsamhället som inte är demokratiska. Vi hoppas kunna lägga fram det som lagförslag, det vill säga som en proposition, före valet.
Fru talman! Till att börja med vill jag säga till kulturministern att jag gärna besöker trossamfund och att jag har gjort det många gånger. Men till skillnad från ministern tänker jag inte besöka några trossamfund med kopplingar till islamism. Det har jag aldrig gjort, och det har jag inte heller för avsikt att göra. Det är intressant att vi nu får höra från Jeanette Gustafsdotter att hon och moskén har helt olika uppfattningar om vad man ska ha pratat om i denna islamistkopplade miljö. Här sägs det att man inte har pratat om till exempel desinformationskampanjen om omhändertagande av barn och liknande. Men det säger moskén att man har gjort. Det finns alltså olika uppfattningar om det här, och det tycker jag är en intressant del. Jag tycker också att det är svårt att neka till att det är företrädare för det islamistiska nätverket Muslimska brödraskapet som ministern och den socialdemokratiska regeringen har träffat under besöket. Jag syftar då inte bara på kopplingar som moskén har enligt utomstående, enligt forskare och enligt rapporter beställda av MSB, utan personer som ministern själv träffade under besöket och syns på bild med därifrån har tidigare själva berättat i medierna att man har de här kopplingarna. I en artikel i Dagens ETC från juni 2013 säger imamen Mahmoud Khalfi: Ja, det är ingen hemlighet att vi har kopplingar till brödraskapet. Vi väljer det som riktning. Men det är inte så att vi får direktiv från Marocko eller Egypten om vad vi ska göra. Vi är en självständig organisation i Sverige. Det som är fel är att brödraskapet har svartmålats som terrorister i medierna. När nu företrädare som ministern har träffat själva berättar att man har de här kopplingarna undrar jag hur ministern ser på detta. Hon förnekade här tidigare att hon skulle ha träffat Muslimska brödraskapet, men personer som hon uppenbarligen har träffat säger ju själva att de har den här kopplingen. Hur går det ihop, Jeanette Gustafsdotter?
Fru talman! Jonas Andersson säger att han gärna besöker trossamfund men att han inte tänker besöka moskén. Det tycker jag är väldigt tråkigt, för då skulle han kunna ställa den här frågan och kanske också ta del av just det här trossamfundets värderingar på olika sätt. Att göra kopplingar mellan att jag besöker moskén och att jag skulle stödja islamism eller Muslimska brödraskapet är faktiskt att göra konspiratoriska kopplingar, och sådana kopplingar görs bara i konspiratoriska forum - och tydligen också i Jonas Anderssons huvud. Så är alltså inte fallet. Låt mig få avsluta denna debatt med ett tydligt budskap: Vi måste kunna göra två saker samtidigt. Vi måste med kraft bekämpa våldsbejakande extremism, oavsett om den är politisk eller religiös. Regeringen har presenterat en rad insatser inom detta område, och inom mitt område handlar det främst om att inga skattemedel ska gå till organisationer som motverkar de värden som vårt land bygger på. Jag tror att det är en klok politik att bekämpa våldsbejakande islamism och samtidigt ha en dialog med den del av det muslimska civilsamhället som lever upp till de krav som ställs. Sverige är en välmående demokrati där flera olika religioner får plats och kan samexistera. Det är jag stolt över.